Jag är fullt övertygad om att regeringen håller ihop det hela — därom råder det ingen tvekan. Det vittnar bl.a. tiopunktsprogrammet om och detta är såsom grepp betraktat föredömligt. Men jag vill understryka att det hade varit önskvärt att också riksdagen hade fått en möjlighet till en samlad bedömning av tiopunktsprogrammet, när dess konsekvenser nu skall beslutas och föras ut i praktiken. Den enda acceptabla anledning som jag kan se till att en sådan uppdelning av riksdagsbehandlingen skett är att det nu är verkligt brådskande och att det ligger en fara i ett dröjsmål. I ett sådant läge, herr talman, får man naturligtvis tumma på metodiken.

Herr talman! Socialministern tog upp den del av mitt anförande som berörde ungdomsvårdsskolorna och den utredning som är publicerad i tidningarna i dag. Socialministern sade att ambitionen är att ge vård och hjälp åt dem som misslyckats. Jag är medveten om det, men vad jag här påtalade var — och det framgick av utredningen — att var fiärde elev knarkdebuterade på ungdomsvårdsskola. Jag hade faktiskt väntat mig att socialministern hade sett litet allvarligare på detta problem än att bara avfärda det med att fråga: Menar herr Gustavsson att ungdomsvårdsskolorna kan värja sig mot detta problem? Jag tycker att detta är så allvarligt att vi måste sätta in alla tänkbara resurser. Vad vi först och främst måste utgå ifrån är väl ändå att våra vårdanstalter av olika slag är knarkfria. Annars skall vi inte tala om vård. Dessa ungdomar kom till ungdomsvårdsskolan för att bli rehabiliterade, men i stället blev ungdomsvårdsskolan inkörsporten till narkotikan, och det är detta jag reagerar mot. Det var därför jag frågade: Vad har man egentligen gjort? Varför har man inte uppmärksammat detta tidigare? Jag har klart sagt att straffsatserna inte är hela lösningen av problemet. Vi är överens om detta. Vad vi hävdar när vi föreslår 10 år som högsta straff är att straffet har en avskräckande verkan och att de grova narkotikabrotten är av sådan art att de är jämförbara med mord och spridande av gift.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta citerar en utredning som är publicerad i dagens tidningar. Jag kan av förklarliga skäl inte gå in på någon analys av den utredningen. Vi kommer självfallet att mycket noggrant ta del av de synpunkter som framförts i den. Jag vill dock åter betona att vad ungdomsvårdsskolorna kan ge är vård och rehabilitering och naturligtvis — det vill jag understryka — kontroll, vilken är utomordentligt angelägen. Just genom att ungdomarna kommer under vård och uppsikt på skolorna ges också större utrymme för tillsyn och observation. Vi skall självfallet titta närmare på denna utredning.

Herr talman! I skuggan av narkotikadebatten är det inte lätt att diskutera den mycket delikata fråga som vi nu har oss förelagd. Vårt samhälle rids då och då av maror som ibland föranleder avsteg från de regler vi har satt upp, eftersom vi vill att levnadsvillkoren skall vara hyfsade. Narkotikamissbrukets fruktansvärda följder för en skilda individer har tagits till intäkt för att i riksdagen ta upp frågan om en utvidgning av rätten för undersökningsledare och åklagare att få tillstånd till telefonavlyssning. De nuvarande reglerna för telefonavlyssning är mycket restriktiva, och ett så viktigt steg som att luckra upp dessa regler borde enligt min mening ha föregåtts av en mycket omständligare prövning än vad som nu har varit fallet. Jag har den mycket bestämda uppfattningen att om frågan varit föremål för prövning i konventionell ordning, så hade det förslag som vi nu har att behandla inte sett ut på samma sätt. Det förhåller sig tyvärr så att när vissa höga instanser, t.ex. regeringen, har deklarerat sin position, så är prövningen inte helt fri. Vi känner oss av olika skäl bundna av dessa ställningstaganden, även om vi själva inte har samma mening. I varje fall är det mänskligt att man inte prövar den här frågan på samma sätt som om dessa höga instanser inte hade deklarerat sin position. Nu är vi i den situationen, och det tror jag är högst olyckligt. Propositionen och utskottsutlåtandet ger uttryck för tanken att telefonavlyssning är ett mycket allvarligt ingrepp i den personliga integriteten. När man skall försöka vidga samhällets möjligheter att lyssna på enskildas telefonsamtal väljer man ord som skall ge behagliga associationer och leda tankarna åt annat håll — värdeladdade ord lär det visst heta i vetenskapliga sammanhang. Man säger sig ha skapat betryggande rättssäkerhetsgarantier. Utöver dem som gäller för telefonavlyssning i övrigt, alltså domstolsförfarande, har man i detta sammanhang sagt att lagen skall gälla endast ett år och att frågan på nytt skall tas upp till prövning om ett år. Detta är alltså vad man kallar betryggande rättssäkerhetsgarantier. Jag tycker över huvud taget att det är svårt att finna samhörighet mellan begreppen telefonavlyssning och rättssäkerhet.

När första lagutskottet på den här punkten är visionärt tror jag att utskottet har rätt. Om ett år kommer vi förmodligen att få förslag om ytterligare förlängning, vilket skulle medföra att vi kommer att ha telefonavlyssning i sådana här sammanhang tills — vilket vi också hoppas — hela narkotikafrågan får en annan valör än den har i dag genom att missbruket inte längre har samma omfattning. Vi måste ha klart för oss att telefonavlyssning är det enda tvångsmedel från samhällets sida mot vilket vi i praktiken inte kan föra någon talan när vi är utsatta för det därför att den avlyssnade inte känner till att han är utsatt för denna metod. Vid husrannsakan t.ex. är situationen som bekant en helt annan. Det är nämligen inte en person utan en telefonapparat som avlyssnas. Vad vi än må anse om dem som sysslar med narkotikaaffärer — vi är väl alla eniga om att det är någonting som vi vill stävja — så blir ju vid en telefonavlyssning alla samtal till och från apparaten upptecknade och granskade av ifrågavarande skrivpersonal och polispersonal. Detta får man inte glömma bort när man diskuterar denna fråga. Vi har här i landet och även ute i Europa försökt verka i precis motsatt riktning genom att skärpa lagbestämmelserna och öka tryggheten för individens personliga integritet. Jag anser alltså att det är ett steg i alldeles felaktig riktning. Jag var glad när jag för några år sedan läste direktiven till integritetsskyddskommittén, sådana de finns återgivna i riksdagsberättelsen för 1967 beträffande frågan om att reglera skyddet individer emellan. Departementschefen säger där: »Behovet av rättsskydd för privatlivet gäller inte bara förhållandet mellan medborgarna inbördes. Det är en inte mindre viktig uppgift för lagstiftaren att värna den enskilde mot opåkallad insyn i hans privata angelägenheter från <samhällsorganens sida. I den mån undantagsvis sådant som hemlig övervakning måste förekomma i myndigheternas arbete bör förutsättningarna härför noga regleras i lag.» Jag tycker att det som föreslagits i proposition nr 5 svarar dåligt mot uttrycket »noga regleras i lag». Högst vanliga människor skall fullfölja den ändock omänskliga uppgiften att disponera över samhällets maktmedel. Enligt min mening måste vi därför begränsa och kringgärda denna maktutövning, ty de är som sagt vanliga människor de också med alla de svagheter detta kan innebära. För att värna vår personliga integritet är det viktigt att alltid hålla detta i minnet. Jag är medveten om att det finns talare som kan vilja framföra andra synpunkter, men själv har jag givetvis flera skäl för mitt ståndpunktstagande än dem jag nu redovisat, eftersom jag varit med om att väcka motion i frågan. Trots att detta gäller första lagutskottet och debatten förs i riksdagens andra kammare tycker jag att man kan säga att första lagutskottet gör sig skyldigt till en betänklig beskrivning av ett ståndpunktstagande när utskottet repeterar justitiekanslern — den ende man funnit med någon synpunkt som å tjänstens vägnar har haft beröring med denna fråga. På mitten av sidan 10 i utskottsutlåtandet står det följande: »Ej heller justitiekanslern har velat bestrida behovet av telefonavlyssning vid utredning av sådan brottslighet.» Vad stöder man sig på? Jag vet inte, men det enda i texten som jag kunnat hitta i offentliga handlingar är det som återges på sidan 4 i samma utlåtande. Där står att justitiekanslern anfört följande: »Han vill för sin del inte bestrida riktigheten av rikspolischefens och riksåklagarens bedömning av behovet — — —.» Längre fram säger han bl.a. följande: »Om det anses att skälen är tillräckligt starka för en speciallagstiftning» etc. Man kan kalla detta för omskrivning av justitiekanslerns synpunkter sådana dessa återgivits i reciten i utlåtandet men omskrivningen är betänklig. Herr talman! Jag vill sluta med att yrka bifall till motionerna som ju innebär avslag på proposition nr 5.
Herr talman!

Många har visat tveksamhet i denna fråga. Justitieministern har uttalat en mycket bestämd tveksamhet, justitiekanslern har också, som herr Bergman påpekade, givit uttryck åt sin stora tveksamhet när det gäller en utvidgning av rätten till telefonavlyssning, och om jag kunnat läsa första lagutskottets utlåtande riktigt är man också inom utskottet osäker beträffande denna lagstiftning. En gammal latinsk sentens lyder i översättning: I tvivelaktiga fall skall man inte handla. Mot denna regel med tusenåriga anor har man brutit i de instanser som haft att bedöma frågan. De som varit rent positiva i saken är rikspolischefen och riksåklagaren. Det är ganska naturligt i fråga om rikspolischefen, ty det är klart att han vill ge sina medarbetare inom polisen så många möjligheter som tänkas kan för att vidga spaningsuppdraget och komma så många som möjligt av brottslingarna på spåren. Men det är politikernas uppgift att dra upp gränserna för vad som kan anses vara rätt och rimligt med hänsyn till skyddet av den personliga integriteten. Därför tycker jag, att man skulle ha sagt nej till rikspolischefens begäran. Jag är, herr talman, angelägen att framhålla att mina synpunkter i den här frågan på intet sätt dikteras av någon allmän ovilja mot polisen och dess arbete. Tvärtom har jag helt nyligen gett uttryck för den meningen, att vår polis utför ett mycket nyttigt och nödvändigt arbete till skydd för medborgarna. Jag har ingen anledning att rubba denna uppfattning. Vi har all anledning att vara tacksamma för det för polismännen själva ofta mycket farliga arbete som utförs. Men detta är en sak. Vår skyldigdet som politiker är som nämnts att se till att polisens möjligheter inte blir alldeles obegränsade. Det förefaller mig också som om polisen redan i dag har mycket goda möjligheter att nå resultat. Vi kan ju dag efter annan läsa i tidningarna att man uppnått mycket lyckade resultat när det gäller att komma åt dessa brottsliga figurer genom den skärpta drive som satts i gång från polisens sida. Man närmar sig många gånger de centra som uppenbarligen finns i den här verksamheten. Jag är därför helt övertygad om att polisen med hjälp av hittills existerande möjligheter skall kunna komma till rätta med sin självklara uppgift att söka stoppa tillförseln av narkotika. Jag vill också ge uttryck åt en annan synpunkt. Min uppfattning dikteras på intet sätt av likgiltighet för problemets allvar. I min egenskap av läkare har jag kanske mer än flertalet i denna kammare sett narkotikans offer. Jag har kommit i personlig kontakt med många unga människor med de här problemen. De stora fingerade dödsannonser, som vi sett på gator och torg både här och i Göteborg, har varit riktiga till sin innebörd. Det är nämligen så att narkotikan har tagit många unga människors liv, och vi reagerar väl också starkare beträffande ungdomar som alltför tidigt berövats livet. Häromdagen läste jag i en tidning en verklig dödsannons, där jag omedelbart förstod att det var fråga om samma orsak som i de fingerade annonserna: »narkotikan tog hans liv». Det är många ungdomar detta gäller, och det är ett upprörande faktum att så är förhållandet. Dessa ungdomar har av samvetslösa människor lockats att börja med narkotika och tänker inte på vilken fruktansvärt snabb tillvänjning som sker vid bruk av dessa gifter. Nej, herr talman! Jag vill inte på något sätt förringa betydelsen av att man kan stoppa tillförseln av dessa fruktansvärda gifter vid källorna. Men jag håller fortfarande före, att det finns möjligheter för polisen och tullen att utöva denna kontroll och att gripa de mycket kvalificerade brottslingar det här gäller. Vi har för övrigt nyss antagit lagbestämmelser om straffskärpning, en skärpning som mindre tar hänsyn till de straffades tillrättaförande och förbättrande utan mera måste betraktas som avskräckande för dem som fortsätter med denna hantering. Till de allmänna och principiella betänkligheter jag har mot en utvidgning mot telefonkontrollen kommer också rent praktiska överväganden. Jag skulle dock vilja säga några ytterligare ord om det principiella. Det är inte min avsikt att här utmåla skräckskildringar å la George Orwell i hans berömda bok om 1984, där vi har en »storebror» som 3enom särskilda lyssnarapparater och särskilda ögon kan kontrollera medborgarna i alla deras åtgärder. Så långt har vi inte hunnit, och så långt kommer vi med säkerhet inte i ett demokratiskt land. Denna form av övervakning är förbehållen de auktoritära staterna. Men det finns all anledning att man här säger ett varningens ord mot varje inskränkning i den medborgerliga friheten och den personliga integriteten. Det är detta som både herr Bergman och jag har velat göra. Till sist, herr talman, vill jag säga att de praktiska resultaten av de föreslagna nya spaningsmetoderna med säkerhet kommer att bli minimala. Det har påståtts att man skulle kunna rädda 100-tals unga liv genom att begagna sig av denna telefonavlyssning. Helt säkert är detta en betydande överdrift. Det kan hända att man i nätet får in en del av dessa småhajar, som i vinningssyfte ger sig ut som bulvaner för andra, större grossister. Men storgrossisterna är säkert för sluga, de är alltför vaksamma för att låta sig fånga i det planerade nätet. De är medvetna om de möjligheter som polisen har, och de begagnar därför andra medel för att kommunicera med varandra. då Jag tror inte ett dugg på det som står i propositionen om att de tvingats att ge sig ut på gator och torg, varigenom de lättare blir tillgängliga för polisens övervakning. Det skrivs väl fortfarande brev, trots poststyrelsens behjärtade ansträngningar att med hjälp av portohöjningar, numreringar och annat minska den verksamheten, De kommer säkerligen inte att dra sig för att använda denna möjlighet. : Resultatet av den nya och framför allt ur principiell synpunkt betänkliga åtgärden kommer att bli praktiskt taget plus minus noll. Denna form av övervakning har inte lett till några större resultat när det gällt andra brott, och den kommer inte att göra det nu heller. Herr talman! Med åberopande av både de principiella betänkligheterna och den uppfattningen, att det praktiska resultatet av den nya spaningsverksamheten kommer att bli minimalt, är jag beredd att yrka bifall till samtliga i ärendet väckta motioner, vilket innebär avslag på Kungl. Maj:ts framställning.

Herr talman! Det var efter många fun deringar fram och tillbaka som utskottets ledamöter kom fram till slutsatsen att man skulle godta propositionen som innebär att det öppnas möjligheter för telefonavlyssning vid bekämpandet av narkotikabrott. Vi delar helt många av de synpunkter som här framförts av herrar Bergman och von Friesen.

Vi skriver också i utlåtandet: »Utskottet delar departementschefens och motionärernas uppfattning att ett så allvarligt ingrepp i den personliga integriteten söm telefonavlyssning bör användas ytterligt restriktivt.

Någon kan invända att det av kriminaltekniska skäl inte skulle vara möjligt att redovisa detta öppet. Men jag tror att vår skrivning är tillräckligt bestämd för att vi verkligen skall få en effektiv redovisning. Det är alltså vårt ställningstagande. Vi har i dag kritiserats av herr Bergman, som ansåg att frågan kommit fram alltför lättvindigt. Den kritiken kan väl knappast gälla utskottet, eftersom vi haft att behandla en kunglig proposition på samma sätt som vi gjort många gånger tidigare. Motionärerna har inte heller anvisat någon annan lösning än att propositionen skulle avslås. ändå säger herr Bergman, att en grundligare prövning skulle ha lett fram till en helt annan utformning av lagstiftningen. Denna lagstiftning är ju inte någon ny juridisk konstruktion; i korthet kan man väl säga att vi nu vill använda de lagregler som redan gäller för spioneribrott. Vi tar det steget att vi anser ati narkotikabrotten är så allvarliga, att de kan jämföras med spionage, och vi vill därför ge polisen denna nya spaningsmöjlighet. Jag tror inte heller att man har anledning att som herr Bergman ironisera över de rättssäkerhetsgarantier som denna lag liksom den lag som reglerar telefonavlyssning vid spionagebrott är försedd med. Dessa garantier består av domstolsprövning, noggrann reglering av vem som får ta del av materialet, o.s.v. Det är tjänstemän med stor ansvarskänsla som handlägger dessa ärenden. Man frågar sig naturligtvis, som förste vice talmannen von Friesen gjorde: Vad blir resultatet av detta? Kommer man över huvud taget att avslöja några brottslingar med hjälp av denna spaningsmetod? Under utskottsbehandlingen har vi fått uppfattningen att man kommer att kunna avslöja i varje fall några av de brottslingar som gör sig skyldiga till denna typ av brott. Polisen känner sig i vissa lägen slagen till slant, därför att man inte får använda denna spaningsmetodik. Det är ju ändå på det sättet att hindras narkotikabrottslingarna från att använda det allmänna te lefonnätet, så måste de söka andra kommunikationsvägar. Det är då alldeles uppenbart, att detta gör det lättare att genomföra en konventionell spaning. Jag tror inte att rikspolischefen hade redovisat en sådan uppfattning om denna lagändring saknade varje betydelse. Men det är naturligtvis omöjligt för oss som utskottsledamöter att uttala oss i frågan om huruvida denna spaningsmetod kommer att göra det möjligt att avslöja 10 personer, 50 personer eller 200 personer. Vi har bedömt det så att skulle man kunna avslöja ett tiotal storgrosshandlare i branschen, så har lagen under detta år fyllt en uppgift. Herr förste vice talmannen vet emellertid redan nu, att de praktiska konsekvenserna blir minimala och att detta inte kommer att ge något resultat. Vi i utskottet har inte blivit lika övertygade om den saken. Det sades också att det var naturligt, att rikspolischefen begär ytterligare spaningsmöjligheter men att det skulle vara vår uppgift som politiker att säga nej. Jag tror säkert att rikspolischefen som ju i sitt liv inte bara sysslat med polisverksamhet — vi känner honom väl i denna kammare — har en lika utpräglad rättskänsla och känsla för rättssäkerhet och för demokrati som någon av oss som sitter här. Det vore att göra honom orätt att mistänka, att han skulle bedöma denna fråga mindre vidsynt än vi. Vi har i stor utsträckning enats om att föra en kampanj mot det onda som drabbat vårt svenska samhälle i form av narkotikamissbruk bland ungdomen. Vi har enats om ytterligare ett antal polistjänster, och vi har i dag beslutat om mycket kraftiga skärpningar av straffen. Vi vet väl inte så värst mycket om vilken effekt dessa mycket hårda straffskärpningar kommer att få, men vi har trott att dessa åtgärder, om de ingår i ett program, skall kunna verka i samma riktning. Jag tror att det vore mycket olyckligt för hela programmet för narkotikabekämpningen om andra kammaren i dag skulle avslå Kungl. Maj:ts proposition i denna del. Principfrågan är ju ändå bara den: Är denna brottslighet lika farlig som spionage? Kan vi komma fram till den slutsatsen, då bör vi också kunna godta den nya lagstiftningen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i första lagutskottets utlåtande nr 16.
Herr talman! Jag förstår inte vad herr Martinsson menade när han frågade varför motionärerna inte anvisar något alternativ. Det är ju det förhållandet att vi så starkt ogillar telefonavlyssning såsom spaningsmetod som gör att vi avvisar förslaget. Om telefonavlyssning skall förekomma skall det vara i alldeles speciella fall, såsom sker enligt nu gällande lag. Den lösliga form som avlyssningen nu kommer att få blir ett besvärande inslag i vår rättssäkerhet. Det går inte att göra på annat sätt än att säga nej till propositionen. På helt andra punkter kommer riksdagen sedan att få behandla frågor om att skärpa samhällets möjligheter att bekämpa narkotikan, men det är en helt annan sak; det avsnitt vi nu behandlar berör en annan principiell fråga. Jag har inte ironiserat över rättssäkerheten som sådan. Vad jag ironiserade över — i den mån det nu kunde uppfattas som ironi — var att den ettåriga prövotiden anses vara ett betydande inslag av rättssäkerhet. Det tycker jag inte är en adekvat beteckning på rättssäkerhet. Tydligen har första lagutskottet fått klart för sig att vi om ett år får en proposition om förlängning. Jag är på det klara med att de flesta i denna kammare har lika känsliga samveten som vi i denna fråga, och herr Martinsson har dokumenterat det genom att säga, att det i första lagutskottet var många funderingar fram och tillbaka innan man beslöt tillstyrka förslaget i Kungl. Maj:ts proposition. Alltså kunde ni lika gärna ha hamnat på avslagssom på bifallslinjen. Jag hamnade på avslagslinjen när propositionen lades fram, och jag står kvar där. Skillnaden mellan dem som beslutat ta detta steg och dem som inte vill göra det är alltså inte så stor. Därför hoppas jag innerligt att många i denna kammare drar den konsekvensen av sin tveksamhet vid värderingarna i denna fråga att de röstar avslag på propositionen.

Herr talman! Telefonavlyssning tillhör inte de arbetsformer som en verklig demokrati bör använda sig av. Från många håll inom mitt eget parti, moderata samlingspartiet, råder också stor tveksamhet inför det steg som riksdagen tar när den, som jag tror, bifaller första lagutskottets förslag om en stund. Detta har varit en svår fråga för första lagutskottet. Jag vågar påstå att tveksamheten varit mycket stor hos alla dess medlemmar när det gällt att tillstyrka denna proposition. Förslaget innebär ett mycket allvarligt intrång i den personliga integriteten. Helt naturligt skall jag tala för mig själv som ledamot av utskottet och alltså som en av dem som tillstyrker propositionens förslag. Varför har jag då gjort detta? Ja, anledningen därtill är = naturligtvis först och främst det allvarliga läge som i dag råder på narkotikaområdet. Om vi på något sätt kan skapa möjligheter att bättre komma åt storsmugglare — importörer eller vad vi skall kalla dem — fabrikörer och distributörer inom narkotikahandeln är detta en allvarlig angelägenhet. Dessa människor sprider giftet till folk som inte vet vad det för med sig när de börjar använda narkotika, och framför allt är det många ungdomar som drabbas. Tidigare i debatten har sagts att man inte kan få bevis för att några resultat nås. Nej, det är svårt. Men om vi lyckas stoppa en eller några av dessa langare har vi kanske därigenom lyckats rädda många ungdomar från att få sina liv förstörda. Detta är ett av de skäl som jag personligen har haft när det gällt att ta ställning. Som också tidigare har framhållits är det ingen ny principiell fråga som vi här har att besluta om. Vi har redan bestämmelser om telefonavlyssning i vår lagstiftning. Skillnaden är att vi nu går ned till brott, där minimistraffet är ett år, mot det hittills gällande minimistraffet av två år. Jag tror att man skall beakta detta när man diskuterar frågan. Sedan skall det också — vilket tydligt påpekats i utskottsutlåtandet — endast tillämpas när det finns starka skäl att misstänka grovt narkotikamissbruk eller grov narkotikasmuggling. Utskottet har som sagt varit tveksamt — det har diskuterat denna fråga mycket — och samma tveksamhet har kommit till uttryck både hos departementschefen och hos tidigare talare här i kammaren. Men vi har också ansett att de rättssäkerhetsgarantier, som dock ges i förslaget, är sådana att man inte behöver frukta att oskyldiga människor drabbas. Det sägs tydligt ifrån att det endast är domstolarna som får medge telefonavlyssning, och det får bara ske på utredares eller åklagares framställning. Alltså måste ju mycket starka bevis finnas för att det verkligen föreligger ett brott av det allvarliga slag det här är fråga om. Vidare är lagen tidsbegränsad. Många kanske då hyser farhågor för att en lag, som vi en gång väl har fått, inte är lika lätt att upphäva, och det är nog så rätt. Men det är ändå så, att nästa års riksdag måste ta ställning till denna fråga på nytt, det är fastslaget i både propositionen och utskottsutlåtandet. Dessutom har utskottet begärt att man vid nästa års riksdag, om det då kommer en ny proposition om förlängning av den eventuella nya lagen, skall redovisa de erfarenheter som gjorts under den tid lagen har varit i bruk. Herr talman! Jag är medveten om frågans allvar, men mot bakgrund av vad jag här redovisat har jag stött utskottet, och jag vill yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är inte bara inom Göteborg, som herr von Friesen nämnde i början av sitt anförande, som man känner olust inför förslaget om telefonavlyssning. Jag tror att de tveksammas antal är större än första lagutskottets enhälliga utlåtande ger sken av, och man har också från utskottet redovisat att man där var tveksam. Att vi med den snabba och oroande utvecklingen på narkotikans område måste ta till verkligt kraftiga åtgärder är vi väl alla överens om. Men jag är inte övertygad om att vi uppnår det resultat vi vill med den vaga motivering, som föreligger för att bifalla proposition nr 5. Vi måste sätta in resurserna där de har största utsikten att nå effekt. Vi är också ense om att det är nödvändigt med skärpningar på detta område, och det framgår ju av att statsrådet Asplings proposition om narkotikastrafflag har tillstyrkts av andra lagutskottet och nyss antagits av kammaren. Vi hoppas och tror nu på en större effekt. Men i det fall det här gäller tror man ju knappast ens i propositionen på någon större verkan av det beslut, som majoriteten i anledning av ett enigt utskottsutlåtande troligen kommer att fatta om en stund. Efter att ha hört utskottets talesmän finner jag det mycket märkligt att inte en enda av ledamöterna i utskottet känt olusten så stor, att man reserverat sig för motionerna. Att man tillgriper telefonavlyssning i vårt land för en eventuell misstanke om brott för vilket straffet kan bli mindre än två år är mycket oroande, herr talman. Som herr Bergman nyss sade går vi i fel riktning. Inte ens rikspolischefen och riksåklagaren tror att telefonavlyssning i och för sig kommer att bringa i dagen något omfattande bevismaterial, och ändå är man beredd att tillgripa detta medel och därmed gå ifrån det integritetsskydd som vi förut sagt att vi vill slå vakt om. Börjar vi luckra upp principen, kan vi snart komma i en liknande situation när det gäller andra brott utan att egentligen veta var vi hamnar. Herr Oskarson påpekade att domstol måste pröva frågan och att telefonavlyssningen är omgärdad med säkerhetsföreskrifter. Ja, det är gott och väl, men utan att misstro våra domstolars ärliga uppsåt vid beslut om telefonavlyssning är jag rädd att man i alltför många fall kan bedöma läget som allvarligt, medan effekten blir ringa. Det är inte sannolikt att storlangarna, de verkliga bovarna i dramat, förmedlar särskilt viktiga uppgifter per telefon. De sluga människor det här rör sig om har nog redan vidtagit mått och steg för att klara sig ur den fälla som gillras för dem. Däremot är jag rädd för att andra människor, som kanske någon gång har kommit i kontakt med narkotika, kan känna rädsla och psykisk press och tro att deras telefoner också avlyssnas. Kan detta avhålla någon från fortsatt kontakt med narkotika, är det bra, men det är inte hos den kategorin vi finner de stora problemen. Dessa människor kan som sagt drabbas rent psykiskt, medan de verkliga narkotikahajarna går fria. Vi vet att det finns länder i Europa där man använder telefonavlyssning. En del länder överväger att ändra sina lagar i riktning mot det som gäller här innan vi fattar beslutet i dag. är det någon som vet hur människan i dessa länder upplever sin situation? Lyckligtvis vet jag det inte av egen erfarenhet, men jag har träffat och talat med människor som har berättat om vilken osäkerhet och psykisk press det innebär att veta att någon utomstående lyssnar till deras telefonsamtal. De har uttryckt sin glädje över att ingen i Sverige behöver utsättas för en sådan tortyr som denna nervpress innebär. Nu är vi alltså i färd med att införa telefonavlyssning bara på en möjlig misstanke, att den som har ett visst telefonnummer kan vara brottsling på narkotikaområdet. Herr talman! Propositionen innebär ett viktigt principiellt avsteg från de regler som är avsedda att skydda den personliga integriteten. Det här är en svår fråga att ta ställning till och ett viktigt beslut att fatta. Jag anser att ett så viktigt problem borde ha föregåtts av en offentlig debatt och över huvud taget ha fått en grundligare behandling.

Herr Martinsson undrar, varför vi i dag inte kan lägga fram förslag om andra åtgärder än telefonavlyssning, åtgärder som skulle vara bättre. Regeringen och första lagutskottet har dock inte heller varit så säkra på att detta medel är effektivt. Med hänsyn till den osäkerheten hade det varit bättre att inte lägga fram förslaget utan en närmare prövning. Jag yrkar bifall, herr talman, till motionerna som har avgivits i ärendet,

Herr talman! Jag lyssnade med mycket stort intresse på vad fru Thunvall anförde nyss. I och för sig anser jag att det är utomordentligt glädjande att här i kammaren finns en så stark tveksamhet när det gäller tillgripande av en metod, som vi inte tycker riktigt hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Fru Thunvall undrade hur det kommer sig att ingen, trots den tveksamhet som lyser igenom utskottsutlåtandet, har reserverat sig emot utskottets förslag. Jag tycker att herr Martinsson ganska klart och tydligt har redovisat anledningarna härtill. För min del måste jag säga att narkotikaproblemet är för samhällets del en så utomordentligt allvarlig sak, att man inte alltför lättvindigt vill sopa undan förslag om åtgärder för att komma till rätta med det. Det finns en ganska allmänt utbredd uppfattning att vi nog kan komma åt de små langarna men att de verkligt stora »hajarna» sitter som någon sorts giftspindlar i sina nät utan att någon ännu har lyckats att dra fram dessa vidriga djur i dagsljuset. Nu tror eller åtminstone hoppas polisen att man genom telefonavlyssningen skall få ytterligare en möjlighet att komma de verkliga skurkarna på spåren. Jag medger gärna att den förhoppningen kanske hör till de fromma, men jag vågar ändå inte kategoriskt säga att telefonavlyssning inte kan visa sig vara en möjlighet att nå det önskade resultatet. Jag skulle gärna sett att vi inte hade behövt anta denna proposition, men jag är för dagen inte beredd att säga att vi inte bör göra försöket, åtminstone på ett år. Till herr Bergman skulle jag vilja säga att han kanske har läst utskottsutlåtan det en smula slarvigt. Utskottet har inte sagt att när denna fråga kommer upp till omprövning efter något år skall vi ställa vissa villkor, utan utskottet har tagit fasta på just de farhågor som uttryckts i en av motionerna, nämligen att det lätt kan bli på det sättet att man permanentar en sådan här lag. Därför säger utskottet att om frågan tas upp igen skall vi kräva en utförlig redovisning, så att vi får veta om dessa åtgärder har lett till den åsyftade effekten. I annat fall bör det inte ifrågakomma att man förnyar denna lag. Under de premisserna har jag, även om jag verkligen har varit mycket tveksam, beslutat mig för att godta propositionen, men jag gör detta under det stränga förbehållet att jag gärna vill mycket noga pröva frågan om det någon gång skulle komma på tal att förnya lagen. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag skall inte mycket bemöta fröken Bergegrens anförande, men fröken Bergegren sade bland annat att telefonavlyssning inte är en metod som vi bör tillgripa i ett demokratiskt samhälle. Nu vill man ändå tillgripa den. Det är detta som vi motionärer inte vill.

Herr talman! Var och en som tar del av förslaget om införande av telefonavlyssning måste självfallet känna tveksamhet. Den spontana reaktionen är väl för de allra flesta av oss att ett förslag i den riktningen måste avvisas. Men när vi skall ta ställning till samhällets åtgärder i narkotikabekämpande syfte, kan vi inte isolera en åtgärd och bedöma den för sig, utan då måste vi se till utsikterna att med framgång genomföra programmet i sin helhet. Det tiopunktsprogram som regeringen har presenterat innehåller ju en rad olika åtgärder på det internationella planet, en upprustning av vårdresurserna, en utökad informationsverksamhet, en förstärkning av polisens och tullens resurser och sist men inte minst engagerandet av ungdomsorganisationerna i kampen mot narkotika. Om man vidtar alla de åtgärder som jag här har nämnt men ändå inte kommer åt det lilla antalet storgrossister i narkotika, då är jag personligen rädd för att de andra åtgärderna i stor utsträckning kommer att bli ett slag i luften. Man kommer inte att nå roten till det onda. Herr förste vice talmannen sade tidigare här att det redan i dag finns goda möjligheter att nå resultat. Det är riktigt att polisen har avslöjat en del knarknästen och en del langare. Men det genomgående för dessa resultat är just, att man aldrig nått storlangarna, att man alltid bara fått fast en del obetydliga redskap, som dessutom ofta är redskap i den meningen att de själva är slavar under narkotika. På den vägen nås inga bestående och avgörande resultat. Storgrossisterna i narkotika har ju ett enda syfte: att hänsynslöst tjäna pengar på andra människor trots att de öppet inser hur det går för de människor som på detta sätt — jag kan inte använda ett annat ord — sugs ut. Det verkar uppenbarligen inte på minsta sätt återhållande att de ser dessa människors undergång. Jag vill gärna göra den personliga deklarationen att detta för mig har varit avgörande för att acceptera ett sådant här mycket allvarligt ingrepp. Det är, som jag nämnde, ett faktum att en mycket stor del av marknaden behärskas av ett litet antal profitörer som arbetar i stor skala. Erfarenheten inte minst under de senaste månaderna visar att det är oerhört svårt att komma åt dessa profitörer med konventionella spaningsmetoder. Det är mot den bakgrunden som regeringen, förmodar jag, har lagt fram sin proposition, då den funnit det försvarligt att ge polisen till gång till denna spaningsmetod, telefonavlyssning, under. förutsättning att tillräckliga garantier skapas mot missbruk. Lagförslaget innehåller också ett flertal sådana garantier. Inte minst viktigt i sammanhanget är att lagen görs tidsbegränsad. Den gäller bara för ett år och den kan inte förlängas utan riksdagens medverkan.

Herr talman! Jag har varit utomordentligt tveksam när jag läst handlingarna i det här ärendet, och jag har varit mycket tveksam under den här debatten. Men avgörande för mig har —förutom den oro vi alla känner för narkotikans spridning — varit följande. Lagen gäller på ett år. Nästa års riksdag får tillfälle att åter pröva denna fråga. Och nästa år får vi — det har herr Martinsson med skärpa understrukit — en utförlig redogörelse för hur denna rätt till telefonavlyssning har brukats, hur ofta den har använts och vilka resultat den har lett till. På grund av de inskränkningarna kommer jag, med stor tvekan, att följa utskottets linje.

Herr talman! Till andra Jagutskottets utlåtande i anledning av motion nr 260 i denna kammare av fru Nettelbrandt är fogad en reservation som jag gärna vill säga några ord om. I motionen förekommer såväl ordet sabbatsår som ordet sabbatsledighet. Jag skulle vilja säga att sabbatsår används som arbetsterm för en längre tids sammanhängande 1edighet, långledighet. Det behöver inte vara just ett år, det kan vara tre eller sex eller åtta månader. Tanken på en längre sammanhängande ledighet är inte ny. I ett flertal länder har man, vilket utskottet också nämner, länge. prövat systemet. Til exempel bilarbetare i USA har efter vissa kvalifikationsår en längre ledighetsperiod, liksom metallarbetare och typografer i Australien — man beräknar, att där omkring en femtedel av befolkningen är direkt berörd av beslutet. På Island finns möjlighet för alla lärare att efter normalt tio års anställning få ett arbetsfritt år med full betalning, för att vidareutbilda sig genom studier hemma eller genom studiebesök i i andra länder. Man kan möjligen när det gäller lärare säga att vi här i Sverige har en liten början till en betald långledighet genom att lärarna kan få 240 dagars tjänstledighet med B-avdrag för vidare studier. Samma chans till vidareutbildning bör alla grupper i samhället kunna få. Detta skall inte begränsas till en enda yrkeskår. De som av olika anledningar inte fått utbildning i ungdomen kan på detta sätt få kompensation under äldre år. TCO började redan för ett tiotal år sedan propagera för en längre tids ledighet. Dess dåvarande jurist, nuvarande statsrådet Lennart Geijer, var då som nu positiv till förslaget. Med den uppskruvade arbetstakt vi har i dag ökas riskerna för stress och psykisk ohälsa, som i sin tur ofta orsakar kroppsliga sjukdomar och nedsatt arbetsförmåga. En lång sammanhängande avkoppling kan bli en positiv motåtgärd. Långledigheten bör inte vara knuten till någon viss ålder. Den skall enligt min mening kunna tas ut någon gång mellan 40 och 60 års ålder. Till och med vid 60 års ålder kan man behöva koppla av det rutinmässiga arbetet för att under lugna förhållanden sätta sig in i ett sig snabbt utvecklande samhälles våldsamma förändringar och orka med resten av arbetslivet. TCO betonade också vikten av att ett system för sabbatsledighet ges ett sådant innehåll att arbetskraftens rörlighet mellan olika arbetsgivare inte hindras. Arbetsmarknadsstyrelsen avgav ett positivt yttrande 1966. Utskottet har i sitt utlåtande också skrivit in styrelsens åsikt om större flexibilitet såväl i fördelningen av arbetstiden under den aktiva tiden som i fråga om dennas längd och att dessa spörsmål förtjänade uppmärksamhet vid diskussion bl.a. om utformningen av den allmänna försäkringen. Vi är väl medvetna om att flera problem uppstår, när man skall införa en sammanhängande ledighet av detta slag. Finansieringen av en reform som denna, som skulle omfatta alla löntagare och helst även arbetsgivare och fria yrkesutövare, måste ingående diskuteras och olika möjligheter övervägas. Motionärerna har bl.a. pekat på ett alternativ — att inordna reformen i socialförsäkringssystemet, varvid eventuella försäkringsavgifter kan bli föremål för underhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Problemet måste bli genomdiskuterat och analyserat. Därför begärs i motionen en parlamentarisk utredning. Denna skulle kunna bilda underlag för framtida förhandlingar och diskussioner. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till den vid andra lagutskottets utlåtande nr 8 fogade reservationen.

Herr talman! Denna fråga gäller ju problemet om en längre ledighet. I motionen talas om sabbatsår eller sabbatsledighet. Fru Frenkel har visserligen sagt att sabbatsår bara är använt som en arbetsterm. Som motiv för en sådan ledighet anför man att den skulle kunna användas för studier. Man skulle kunna sammankoppla den med havandeskapsledighet, alltså få en längre ledighet än kvinnor nu har. Detta är ett par av de exempel man ger som motiv för reformen. När den nu aktuella motionen tidigare behandlades i riksdagen sändes den ut på remissbehandling, och såvitt jag kan tolka remissyttrandena fick den knappast något större stöd av löntagarorganisationerna, även om man liksom fru Frenkel kan utläsa en positiv hållning från TCO:s sida. Men löntagarorganisationerna har i varje fall i sina yttranden sagt att detta är en fråga som bör lösas avtalsvägen. Något större intresse för denna fråga har dock inte visats från löntagarorganisationernas sida, och det är väl ändå löntagarna som frågan om ett eventuellt sabbatsår gäller. Frågor som aktualiseras i riksdagen är oftast — och det är väl naturligt — uttryck för en opinion hos delar av folket, hos grupper, hos organisationer 0. s. v. Mig veterligt har inga löntagarorganisationer haft denna fråga ens uppe till diskussion. Vad beror det på? Jo, det beror förmodligen på att man har många andra olösta frågor som man vill aktualisera. Det beror såvitt jag kan förstå också på att detta fortfarande är en mycket exklusiv fråga i vårt samhälle, vilken ligger fjärran från de frågor som är aktuella eller som vi ens kan tänka oss att aktualisera i dagens läge, även om vi givetvis skall bemöda oss om att vara visionära. Vad kostnaderna beträffar säger man i reservationen att det inte kan komma på fråga att arbetsgivarna skall åläggas en extra kostnad. Försäkringsavgifterna skall man förhandla om. Vem skall betala? I alla sådana här sammanhang uppstår det kostnader; reformen måste ju finansieras. Jag var först en smula tveksam och undrade om motionen gällde en mindre grupp bland löntagarna, men fru Frankel framhöll att motionärerna avser alla löntagare. Då är det ju fråga om mycket stora kostnader, som til syvende og sidst alla måste vara med och betala, även om ytterst få grupper har möjlighet att utnyttja förmånen. Personer med små inkomster skulle i den situationen få vara med och betala för dem som har möjlighet att tillgodogöra sig ledigheten. Det har talats om förhandlingar. Vi vet att förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter alltid är mycket hårda och att det finns många angelägna frågor att ta upp. Vi är medvetna om att välfärdssamhället behöver ses över.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

Herr talman! Fru Sigurdsen sade bl.a. att löntagarorganisationerna inte visat något intresse. Jag vill bara göra fru Sigurdsen uppmärksam på att den här frågan diskuterades på TCO:s ut bildningsdagar i höstas. Enligt ett referat därifrån uttalade sig t.o.m. ombudsmannen i LO Tore Karlson mycket positivt för tanken på ett sabbatsår. Fru Sigurdsen sade dels att frågan inte går att lösa avtalsvägen, dels tvärtom. Det finns angelägnare saker, sade fru Sigurdsen vidare, och därom är jag ense med henne. Det finns många upp 3ifter som vi måste lösa först, men jag är så optimistisk att jag tror att alla dessa skall vara lösta vid slutet av 1970 talet eller under tiden närmast därefter. Reformen kan inte förverkligas tidigare, men vi vill att en utredning görs redan nu, så att allting är förberett den dag då förslaget kan omsättas i praktiken.

s inställning.

När jag tog upp frågan om sabbatsle dighet fick jag ett livligt instämmande från den LO-representant som var närvarande vid dessa utbildningsdagar. Tidningar över hela landet skrev om denna stora fråga att LO begär sabbatsår. Jag vet inte vad det har blivit av den frågan för LO:s del. Det skulle vara av intresse att här få en redogörelse för på vilket sätt LO nu arbetar för att få till stånd det sabbatsår som man gjorde ett stort nummer av under hösten. Statskontoret har gjort en del intressanta uttalanden. Man har utfört en särskild översyn som rör arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadspolitiken och sökt komma fram till någonting som skulle skapa bättre organisatoriska och administrativa betingelser för genomförandet av 1970-talets arbetsmarknadspolitik. Man har i detta hänseende uppdragit åt tio ekonomer att på olika områden tänka visionärt inför 1970-talets arbetsmarknadspolitik. Det finns i detta sammanhang mycket intressanta synpunkter, bl.a. från Ingemar Ståhl. Han behandlar just frågan om utbildningen, nödvändigheten av att omskola sig, som blir alltmer accentuerad på 1970-talet. Han talar om svårigheterna för den enskilde att klara detta, och han skisserar ett slags utbildningsfond som skulle ge möjligheter till den vidareutbildning och omskolning som den enskilda individen alltmer kommer att behöva.

Motionärerna har tagit upp många andra saker, men utbildningen är en viktig fråga. Rekreationen, som inte närmast innebär att bara ligga stilla och göra ingenting utan skall vara en riktig stimulansgivning till den enskilde, är inte det minst viktiga. betala. Det är av intresse att läsa vad utskottet anför på denna punkt. Utskottet säger att en sabbatsledighet »i den omfattning som motionerna syftar till uppenbarligen skulle medföra mycket höga kostnader och att vid en jämförelse med andra aktuella reformkrav införandet av en allmän sådan ledighet måste bedömas som mindre angelägen». Inom parentes sagt är det anmärkningsvärt att fru Sigurdsen just såsom LO-representant kan skriva under ett sådant här uttalande, när samtidigt LO — om jag har läst pressreferaten rätt — med sådan kraft har avsett att gå in för sabbatsåret. När utskottet anför att det uppenbarligen skulle medföra mycket höga kostnader, vittnar det enligt min mening om att man inte tillräckligt har satt sig in i de tankegångar som ligger bakom motionerna. Motionärerna har antytt möjligheterna att t.ex. inrangera denna fråga inom den allmänna försäkringens ram. Det är, vilket förresten arbetsmarknadsverket påpekade i sitt remissyttrande för tre år sedan, i högsta grad fråga om en större flexibilitet när det gäller utnyttjandet av fritiden. Det behöver med andra ord över huvud taget inte vara fråga om kostnader. Det är inte nödvändigt att det blir en sådan lösning, utan det kan helt enkelt bli en förändrad periodicitet i arbetstiden om man ser på den enskildes hela levnadsperiod. Jag tror att det är ett alltför statiskt betraktelsesätt om man här endast tar sikte på arbetstiden per vecka eller per år. Ser man det i ett längre perspektiv för de enskilda individerna, kommer onekligen hela den aktiva perioden in. Det är ingenting som säger — motionärerna har i varje fall inte sagt det — att det över huvud taget skall bli några kostnader. Man kan tänka sig sådana lösningar, men det är fullständigt felaktigt uppfattat av utskottet när det framhåller att det uppenbarligen måste bli mycket höga kostnader. Detta är i varje fall inte motionärernas avsikt. Jag tror att det är mycket viktigt att man inte är ekonomiskt orealistisk utan också tar de ekonomiska faktorerna med i bedömningen. Det beror med andra ord på hur denna ledighet kan utformas om det blir fråga om kostnader eller icke. Fru Frenkel redogjorde något för de lösningar som förekommer i andra länder. Jag tycker det är viktigt att påpeka — särskilt som fru Sigurdsen framhöll att det finns mycket mer angelägna frågor att syssla med — att vi är ganska underutvecklade i det här avseendet, eftersom man i en rad länder sedan många år tillbaka har haft liknande lösningar för stora grupper. Vi borde inom Sverige börja ägna denna fråga större uppmärksamhet än som hittills varit fallet. Man har använt ordet »visionär». I likhet med de ekonomer som från statskontorets sida har uttalat sig om arbetsmarknadspolitiken under 1970-talet tror jag det är viktigt att man tänker visionärt och inte tänker på hur dagens samhälle ser ut. Om man vill ha lösningar som i varje fall är mera Övergripande för olika grupper är det inte möjligt att från den ena dagen till den andra finna sådana lösningar utan att ha hela området kartlagt. Just en sådan översyn som motionärerna har begärt gör det bl.a. möjligt för organisationerna att träffa de avtal som de kan komma att vilja träffa. Det är viktigt att understryka att om det inte skall bli nära nog någon form av livegenskap inom ett arbetsområde eller hos en arbetsgivare, kan det vara nödvändigt att genom t.ex. insamlande av poäng eller något liknande spara ihop till den här perioden, när den nu skall komma. Herr talman! Jag ber att få instämma i yrkandet om bifall till reservationen.

Herr talman! Fru Nettelbrandt frågar bl.a. hur LO arbetar. LO har gjort ett stort nummer av frågan om sabbatsår. Det är möjligt att pressen har gjort ett stort nummer av ett inlägg som kan ha gällt en ledighet exempelvis för vuxenutbildning, och hur LO arbetar på det området kan jag tala om för fru Nettelbrandt, eftersom man för några veckor sedan framlade ett program med en målsättning för hur den framtida vuxenutbildningen skall utformas. Där tar man upp exempelvis frågan om anställningstrygghet och andra frågor för dem som nu behöver få del av vuxenutbildning. Visst kostar det programmets genomförande pengar, fru Nettelbrandt. Man är inte så orealistisk inom löntagaroch = arbetsgivarorganisationerna att man inte förstår att reformer av alla slag kostar pengar. Fru Nettelbrandt sade att det inte behöver vara en fråga om kostnader, men jag har svårt att förstå vad hon menar. Varför har vi inte då mycket tidigare fått fyra veckors semester, och varför har vi inte kunnat genomföra en förkortning av arbetstiden mycket tidigare? Menar fru Nettelbrandt att reformer som semesterlagstiftning och arbetstidsförkortning inte kostar något? Jag tycker att det i så fall är ett mycket orealistiskt resonemang. Denna fråga måste få mycket stora samhällsekonomiska konsekvenser, om det skall bli en förmån som alla kommer i åtnjutande av. Jag sade att det finns många andra angelägna spörsmål som kanske behöver både utredas och diskuteras. För mig, fru Nettelbrandt, är politiken en fråga om prioritering, och jag anser i likhet med utskottets majoritet att den föreliggande frågan i dagens läge inte står särskilt högt på listan över det som vi bör prioritera. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Fru Sigurdsen sade att pressen möjligen gjort ett stort nummer av saken. Om jag inte tolkar henne fel är det tydligen så, att LO inte avser att göra något större nummer av frågan, men jag tror att det finns ett mycket stort intresse för saken bland LO:s medlemmar. De avtal som träffats i USA beträffande den stora bilarbetargruppen visar exempelvis att det verkligen finns ett intresse för deras del. I många hänseenden har ju LO varit ett föredöme för organisationerna i USA, och jag tror att man här borde vända på steken och se litet mer på hur de amerikanska organisationerna löst sina frågor. Visst kostar programmet pengar, säger fru Sigurdsen. Jag vill inte bestrida att det kan bli fråga om en kostnadspost som t.o.m. kan bli stor, men det är helt och hållet beroende på den form av lösning som man anser sig böra stanna för. Fru Sigurdsen tycker att det är orealistiskt att tänka sig att lösa problemet utan kostnad och hänvisar till att arbetstid, semester o. s. v. kostar pengar. Men låt mig ännu en gång upprepa att det gäller periodicitet inte bara under kortare tidsintervaller utan under hela den aktiva levnadsperioden. Jag kan ta ett aktuellt exempel på en lösning som något antytts i motionerna, men observera att jag inte vill binda mig vid just detta förslag till lösning, även om det är en tänkbar väg. Man skulle kunna tänka sig att en person i 40-50-årsåldern, som är särskilt stressad eller exempelvis i behov av omskolning, speciell rekreation eller förnyelse i sitt arbete, skulle kunna ta en sabbatsperiod på ett halvt år för att sedan vid pensionsåldern stanna kvar 1 aktivt arbetsliv ytterligare ett halvår. För den som i organisationslivet har mött människor som kommit upp i pensionsåldern och som vet att den stora önskan och det stora kravet i deras fall ofta är att få vara kvar i aktiv tjänst så länge som möjligt är detta i och för sig inte någon verklighetsfräm mande tanke. Det är helt enkelt fråga om att ge individen valfrihet. Kanhända utnyttjandet av den anställde och tillfredsställelsen för honom själv under perioden efter sabbatsledigheten kan bli så oerhört mycket större och bättre än om denna förnyelseperiod inte stått till buds.

Herr talman! Departementschefen konstaterar i årets statsverksproposition, bilaga 10, att utbyggnaden av vuxenutbildningen fortsätter i snabb takt och anser det riktigt att i högre grad än hittills varit möjligt satsa på denna verksamhet. Vi har i våra motioner I1:145 och 1II:162 sagt att vi anser denna utveckling på vuxenutbildningens område glädjande och att den på allt sätt måste stödjas av myndigheterna. Det är som utskottet skriver alldeles korrekt att en motion av likartat slag som de nu förevarande behandlades av denna kammare så sent som i början av december förra året. Denna motion avslogs trots flera mycket positiva remissvar som instämde i motionens yrkande. I årets utlåtande nr 9 från andra lagutskottet hänvisas också till fjolårets remissyttranden, och vi hörde alldeles nyss i debatten här av fru Sigurdsen att LO just tagit upp problemet med anställningstryggheten i samband med vuxenutbildning. Det är intressant att läsa vad utskottet i år skriver för att motivera ett avslag på åtminstone en begäran om utredning av frågan om lagstadgad rätt till tjänstledighet vid vuxenutbildning. Utskottet hävdar att vuxenutbildningen inte får medföra produktionsbortfall och därför i görligaste mån bör bedrivas på deltid. Om man skulle behöva hel tjänstledighet någon tid beroende på att man inte orkar med ett pressande förvärvsarbete vid sidan av vuxenutbildning, skall dessa frågor i första hand — som det alltid heter — lösas genom avtal mellan berörda organisationer på arbetsmarknaden. Utskottet vädjar vidare till arbetstagarna som grupp att tänka på de nackdelar som en rätt till uppsägningsskydd vid vidareutbildning skulle medföra. Det talas i detta som i så många andra sammanhang mycket vackert om arbetstryggheten för de övriga anställda, d.v.s. för dem som inte genomgår vuxenutbildning. Över huvud taget konstrueras enligt min mening så många hinder för en utredning av detta slag att man verkligen måste fråga sig hur motsvarande problem någonsin kunde lösas i samband med barnsbörd och militärtjänstgöring. Kärnpunkten för oss är att denna fråga löses på ett för de vuxenstuderande tillfredsställande sätt utan onödigt dröjsmål. Man var åtminstone enligt utskottets utlåtande förra året överens med oss om detta, även om man ville gå andra vägar. Jag skall inte nu ta upp tiden med att upprepa de invändningar vi förra året hade till utskottets motivering, eftersom de utförligt redovisades i den debatt vi hade här i kammaren den 5 december förra året. Vi klargjorde också då liksom vi gör i dag att vi inte kan acceptera utskottets resonemang i denna fråga.

Är det vidare obekant för de ärade ledamöterna i andra lagutskottet att Svenska arbetsgivareföreningen viftat med kalla handen mot LO vid årets avtalsförhandlingar, att dessa strandat och att en förlikningskommission arbetar? Varför skulle det med den ställning som nu finns i riksdagen sedan höstens val vara så främmande för socialdemokraterna att genom olika lagstiftningsåtgärder verkligen lösa en hel del trygghetsfrågor för de svenska löntagarna och låta avtalsförhandlingarna mera koncentrera sig på lönerna. Både i fjol och i år hävdas på flera ställen i andra lagutskottets utlåtanden att vi avser att detta skulle gälla årslånga tjänstledigheter. Men varför detta? Själv känner jag fall där vuxna börjat utbilda: sig på fritiden i aftonskolor 0. S. v., men när dessa människor verkligen i slutspurten behövt dels få möjligheter att helt ägna sig åt studierna för att nå ett så gott resultat som möjligt, dels också ha den trygghet som det innebär att ha ett arbete att komma tillbaka till, så har detta inte lyckats dem. Jag kan ta ett exempel. En ung pojke hade läst på aftonskola, men han behövde under en termin, d.v.s. fyra månader, tjänstledighet helt och hållet för att klara av studierna med goda betyg. fick till svar av sin arbetsgivare: »Nej, skall du vara borta så länge är det lika bra att du slutar med detsamma.» Herr talman! För att vi skall få bästa möjliga resultat av den satsning som samhället gör för de vuxenstuderande, måste dels det studiesociala stödet få en bättre utformning, dels den fråga lösas som vi motionerat om, nämligen frågan om rätt att erhålla den tjänstledighet vederbörande anser sig behöva. I fråga om det studiesociala stödet pågår en utredning, och jag hoppas innerligt att den snart kommer att lägga fram bra förslag. Men när det gäller frågan om tjänstledighet pågår inte någon utredning. Är den vuxenstuderande rädd för att han eventuellt »utbildar sig till arbetslös», så måste detta givetvis både påverka resultaten och förstärka tveksamheten att ta steget till denna utbildning. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till motionerna 1:145 och II:162.

Herr talman! Jag måste medge att jag har mycket större sympatier för denna motion än för den som vi behandlade nyss. Vuxenutbildningen är en mycket angelägen fråga, och den kommer att få ett mycket stort utrymme i den framtida politiken. Det är en jämlikhetsfråga av stora mått.

När det gäller anställningstryggheten i samband med vuxenutbildningen sägs i betänkandet, att detta inte bara är en fråga om ledighet för den period ut bildningen omfattar. LO utvidgar i sitt program frågan till att även gälla ett bibehållande av de sociala förmånerna under denna tjänstledighet. Detta är också en mycket viktig fråga. Landsorganisationen anser emellertid att denna fråga bör inrangeras i avtalsförbandlingarna och att lagstiftningen bör tillgripas först sedan det visat sig att den vägen inte är framkomlig. Mot detta kan givetvis anföras, att LO inte representerar alla som behöver vuxenutbildning och att det kan finnas andra organisationer som har en annan uppfattning i denna fråga. Detta är naturligtvis riktigt, men jag tror inte att någon kan förneka att vi just bland Landsorganisationens över 1,5 miljon medlemmar finner en mycket stor del av de 70 å 75 procent av befolkningen som i dag har enbart 6 eller 7-årig folkskola. Det är väl ändå de grupperna som man i första hand vill nå med en utbyggd vuxenutbildning. Vi lever i ett land, där arbetsmarknadens parter har en mycket stark ställning. När nu dessa anser att de först vill försöka att lösa denna fråga förhandlingsvägen, så tycker jag att den svenska riksdagen skall respektera det och avvakta resultatet av dessa förhandlingar, innan den vidtar andra åtgärder och tar upp frågan som ett lagstiftningsproblem. Herr talman! Därmed vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag fick nu höra att utskottet behandlade frågan den 25 februari och att LO den 26 februari kom med sitt programförslag. Jag tycker att det är bra att detta förslag har framlagts, men jag vidhåller att jag anser det vara egendomligt att utskottet kunnat skriva att ingenting inträffat sedan föregående år som kan föranleda en lagstiftning i frågan. Vi har i vår motion begärt en utredning; det framgår av yrkandet. I mitt föregående anförande hänvisade jag ju också till pågående avtalsförhandlingar. Jag tycker att det är ensidigt att fru Sigurdsen inte alls fäster avseende vid det remissyttrande som TCO avgav redan förra året. I det framfördes önskemål utöver vad vi själva anfört, och dessa har vi tagit upp i år. TCO är ju i alla fall en rätt stor facklig organisation, även om LO också är det. Jag håller med om att vuxenutbildningen är ett rättviseproblem, ett jämlikhetsproblem. Därför tycker jag inte att man först skall undersöka hur besvärligt och svårt, kanske t.o.m. omöjligt det är att lösa det avtalsvägen. Alla här vet väl hur många gånger de stackars karensdagarna bollades mellan riksdagen och arbetsmarknadens parter. Därför tycker jag att vi i rättvisans namn kan ta steget fullt ut, göra en utredning som tar upp alla aspekterna på frågan och sedan lagstifta på detta område. Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Det var så sent som den 14 november förra året som vi debatterade denna fråga. Därför skall jag begränsa mitt anförande i dag. Då var jag ensam reservant i utskottet. Nu har jag glädjen att se att vi är sju reservanter som representerar alla de fyra demokratiska partierna. Frågan gäller då som nu vår strävan att söka undanröja en bestående orättvisa från år 1960, då nya regler för änkepensionen inom folkpensioneringen antogs. Därvid drogs en mer eller mindre godtycklig gräns mellan dem som hade blivit änkor före den 1 juli 1960 och dem som blivit änkor efter detta datum. Inkomstprövningen skulle bestå för de förra medan den slopades för de senare. En översyn av reglerna har begärts i motioner 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1968 och i år, nu av representanter för de fyra demokratiska partierna. År 1964 överlämnades det årets motion till pensionsförsäkringskommittén Vad som hittills skett är att denna kommitté, som tillsattes 1962, i sitt andra betänkande i maj förra året föreslagit en höjning av det avdragsfria beloppet från 1700 till 2000 kronor. Kommittén har som vi vet att behandla många både stora och komplicerade frågor, t.ex. efterlevandeskyddet för frånskilda kvinnor, änklingspensioner och — genom tilläggsdirektiv som man erhöll 1967 — utredning av frågor som rör jämställande av män och kvinnor inom den allmänna pensioneringen. Även i fortsättningen skall kommittén visserligen ägna sig åt dessa s.k. äldre änkor. Men när kan man, herr talman, vänta ett förslag? I nio år har orättvisorna bestått. Den tabell som finns intagen i det pensionsförsäkringskommitténs betänkande som jag nyss talade om visar att övergångsfallen minskar starkt år från år. Budgetåret 1960 69 beräknades antalet ha sjunkit till 26 300 och budgetåret 1978/79 skulle antalet övergångsfall vara nere i 8 100. Skall vi verkligen behöva vänta på ett eventuellt förslag till dess? Eller kommer kanske aldrig någonsin ett sådant förslag att läggas fram? Jag tillåter mig upprepa vad jag sade i debatten förra året, att ju längre man väntar desto billigare blir naturligtvis det hela för staten. Av rättviseskäl bör det inte, anser vi reservanter, förekomma att man — allra minst inom ett allmänt pensionssystem — har olika bestämmelser för olika grupper försäkrade. Det är förklarligt att de kvinnor som alltjämt drabbas av inkomstprövningen på ett sådant sätt, att deras änkepension reduceras, inte kan låta sig övertygas om det motiverade i en sådan ordning. Man bör, menar vi, utan dröjsmål försöka finna en lösning på övergångsänkornas pensionsförhållanden med syfte att försöka undanröja nuvarande orättvisor. Vi reservanter begär ingenting annat än att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla att pensionsförsäkringskommittén åläggs att med förtur behandla frågan om övergångsänkornas pensionsförhållanden i syfte att nuvarande inkomstprövning avskaffas. Jag tycker, herr talman, att det sannerligen är en hovsam begäran. De som velat tränga in i denna fråga måste väl erkänna att här föreligger orättvisor, och därför bör de kunna biträda vårt yrkande. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I motionen 11:389 hemställer jag tillsammans med herr Almgren om sådana direktiv till den sittande pensionsförsäkringskommittén, att övergångsänkornas pension ges förtur 1 kommitténs arbete, så att delbetänkande därom snarast kan avlämnas. Andra lagutskottet har nu behandlat motionen tillsammans med flera andra i vilka samma hemställan görs. Beklagligt nog har samtliga motioner avstyrkts. Utskottet skriver: »Enligt utskottets mening talar skäl för att frågan om Öövergångsänkornas pensionsförhållande prövas i samband med övriga frågor av familjepensionskaraktär.» Man finner det mindre lämpligt att bryta ut den aktuella frågan ur dess sammanhang och behandla den med förtur. Nu frågar jag: Är inte just denna fråga av den karaktären att den borde prioriteras i utredningen? Det är en liten grupp som har kommit i kläm genom spärregeln, och det råder väl ingen tvekan om att den gränsregel som finns upplevs som mycket orättvis. Det är nu nio år sedan de nuvarande reglerna för änkepension infördes, och man har under tiden haft goda möjligheter att konstatera hur de verkar. I utskottsutlåtandet framhålles också att alltifrån reglernas antagande har kritik riktats mot att änkorna delas upp i två grupper, en för vilken inkomstprövning alltjämt skall ske och en för vilken inkomstprövning inte skall ske. Uppdelningen har ansetts otillfredsställande av rättviseskäl. Man hänvisar till att trots att sådana synpunkter förts fram vid ett flertal riksdagar har principen om inkomstprövning av pension till änkor i övergångsfallen likväl inte rubbats. 1964 års riksdag överlämnade frågan till pensionsförsäkringskommittén. Den har nu haft fem år på sig, och om vi då vill föra frågan framåt genom att ge den förtur nu, så borde man väl i dag ha kommit så långt att en sådan framställning borde kunna villfaras. Det var några ord om bakgrunden till den inkomstprövade änkepensionen. Alla de motioner som årligen återkommer med hemställan om en skyndsam prövning bevisar väl bäst att allt inte står rätt till. Visserligen har in komstprövningsreglerna mjukats upp i olika avseenden, och utskottet anför nu bl.a. följande: I avvaktan på kommitténs förslag får man fortsätta på den inslagna vägen att genom förbättringar av inkomstprövningsreglerna garantera övergångsänkorna en tillfredsställande ekonomisk trygghet. Redan nu medför gällande regler, säger man, »att änkepension i övergångsfallen kan utgå till sitt fulla belopp i alla de fall där behov av pension är stort». Men vad innebär detta? Uttrycket »i alla de fall där behov av pension är stort» förefaller mig vara mycket svävande och godtyckligt.

Och hur många riksdagsmän har inte blivit påminda om problemet genom telefonpåringningar, telefonkontakter eller på annat sätt. Antalet utbetalda änkepensioner i de s.k. övergångsfallen var i oktober 1968 omkring 27 000. Av dessa var uppskattningsvis något mindre än hälften nedsatta till följd av reglerna om inkomstprövning. Antalet änkor som på grund av inkomstprövningsreglerna ej erhöll pension angavs år 1964 av socialministern till uppskattningsvis 20 000. Jag har genom riksdagens upplysningstjänst försökt att få reda på hur dagens aktuella siffror är, och jag har fått till svar att man på riksförsäkringsverket för pensionsförsäkringskommitténs räkning håller på att få fram uppgifter om antalet sådana änkor. Emellertid kan man väl förutsätta att dessa siffror har reducerats i varje fall för den senare gruppen, eftersom fem år har förflutit sedan man fick fram den sistnämnda siffran, och många av de änkor som då var med har kommit upp i den vanliga folkpensionsåldern eller på andra sätt avförts ut statistiken. Eftersom den grupp av änkor som motionen åsyftar alltså blir mindre och mindre och med hänsyn till att dessa människor verkligen är missgynnade, bör den spärregel som nu gäller snarast bli föremål för översyn. Herr talman!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

Herr talman! Det talas i dagens dabatt mycket om jämlikhet, men när det gäller att vidta åtgärder för att åstadkomma största möjliga jämlikhet i olika avseenden mellan människorna i vårt land händer det tyvärr ibland inte så mycket. I alltför många fall går utjämningssträvandena alldeles oerhört långsamt. Så är det enligt min mening då det gäller att rätta till de missförhållanden som nuvarande bestämmelser angående änkepension innebär i de fall när makens död har inträffat före den 1 juli 1960. Under ett flertal år har centerpartiet tagit upp denna fråga motionsvägen. Det är enligt vår uppfattning mycket beklagligt att den har förhalats på det sätt som har skett. Det borde vara rimligt att vi kommer ifrån det undermåliga system som vi nu har med en grupp änkor för vilken inkomstprövning skall gälla och en grupp för vilken sådan prövning inte skall före tas. Vi borde också kunna få fram en sådan lösning utan något längre dröjsmål. De kvinnor som på grund av nuvarande bestämmelser med all rätt känner sig orättvist behandlade har redan väntat alldeles för länge på en sådan lösning. Med det som jag här har anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till andra lagutskottets utlåtande nr 10.

Herr talman! Jag är något förvånad över att taleskvinnorna för reservanter och motionärer försöker göra en stridsfråga av detta ärende. Det är ingen som har förnekat att skillnaden i förmåner mellan dem som blev änkor före den 1 juli 1960 och dem som blivit änkor efter den 1 juli 1960 är sådan, att den förra gruppen känner sig missgynnad och ser på den senare som en privilegierad grupp. Man säger att detta är en orättvisa, och man kan som fru Nilsson tycka att det inte är någon jämlikhet. Denna orättvisa eller brist på jämlikhet framträder emellertid lika starkt, och kanske starkare, om man jämför gruppen änkor med andra grupper i samhället som har försörjningssvårigheter. Gör man en sådan jämförelse, framträder det klart att gruppen änkor är privilegierad i förhållande till många andra. Vi kan se på sådana grupper som frånskilda med barn och ensamstående med barn — det gäller både män och kvinnor — överåriga och handikappade som har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Man kan nog säga, att gruppen änkor har en bättre ställning än dessa andra grupper. Det har många gånger hävdats att det kan vara svårt för en kvinna, som blir änka uppåt medelåldern och som har arbetat i hemmet, att komma ut på ar betsmarknaden. Det gäller även om hon inte har barn. Det är svårt för henne att få en anställning, att komma ut på arbetsmarknaden. Men det handikappet delar hon med många, många andra i medelåldern. Till och med de som hela sitt liv har haft en yrkessysselsättning blir vid en viss ålder svårplacerade, om de måste söka nytt arbete. Det handikapp som änkan liksom många andra har i det avseendet kan ju inte vara en följd av att hon varit gift i mer än fem år. Enligt 1960 års pensionsreform utgår pension från folkpensionssystemet utan inkomstprövning till de gifta kvinnor som blir änkor efter den 1 juli 1960. Dessutom har dessa änkor i många fall också en familjepension från ATP-systemet. Änkorna är också privilegierade när det gäller ersättning från arbetslöshetskassan. Andra pensioner reducerar ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen, men det gör inte änkepensionen. Bestämmelserna för det nya omställningsbidraget, som infördes den 1 juli 1968, fungerar på samma sätt. Den som har tagit ut förtida folkpension kan nämligen inte söka omställningsbidrag, och de som har annan pension av något slag kan erhålla omställningsbidrag men får det reducerat. Den som däremot har full änkepension kan både söka och få omställningsbidrag utan någon reduktion. Det är klart att det har varit och är en källa till missnöje. När reformen genomfördes var man på sina håll också betänksam mot att pension skulle utgå generellt utan några som helst prövningar av behovet. Det väcktes då motioner, bl.a. från fröken Wetterströms parti, där man begärde att den nya änkepensionen skulle bli inkomstprövad.

Majoriteten menade också att skatteprogressiviteten skulle fungera som ett slags inkomstprövning. För de änkor som hade en god inkomst skulle skatteprogressiviteten verka så, att de kanske inte fick så mycket kvar av änkepensionen. Jag tror att vi har anledning även i dag att tänka på att de nya änkor, om man får kalla dem så, som har en god inkomst drabbas av en hög marginalskatt.

Man säger i utskottsutlåtandet att de änkor som har en inkomstprövad pension inte alltid har det sämst ställt. Det visar sig att om man har ett kommunalt bostadstillägg på 2000 kronor så försvinner inte änkepensionen helt förrän man har nått upp till en inkomst på 22 200 kronor. Om det kommunala bostadstillägget är 2000 kronor, är det först vid en biinkomst på 6 000 kronor som änkepensionen börjar reduceras. De som har en inkomst som är lägre får pensionen utan reducering.

För Öövergångsänkorna elimineras pensionen aldrig helt, därför att de har ju alltid kvar garantibeloppet. En annan sak, som inte är oväsentlig i detta sammanhang, är att änkorna alltid har kvar sin rätt till änkepensionen. Skulle deras ekonomiska förhållanden förändras, inträder de i systemet igen och har rätt till pension. Som vi har hört här förut, är hela familjepensionssystemet föremål för översyn hos pensionsförsäkringskommittén. Inte minst andra lagutskottet har flitigt översänt motioner att beaktas av kommittén, vilket kanske är en förklaring till att dessa frågors avgörande har fördröjts, därför att man vill pröva änklingspensioner och möjligheten för frånskilda kvinnor att också få pension. Man kan då i dag med fog ställa frågan om inte den grundsyn som ledde fram till änkepensioneringen nu har ersatts av en annan inställning till äktenskapet. Man ser inte längre på äktenskapet som något slags försörjningsinrättning, och om några år kanske vi får uppleva, att kvinnor anser det som genant att bli betraktade som presumtiva socialhjälpsfall i och med att de ingår äktenskap. Vi ser väl fram mot en lagstiftning på alla områden, där varje människa svarar för sig själv, och det är en prövning av familjepensioneringen som kommittén skall göra. Det är mycket möjligt att man får lägga tyngdpunkten i familjepensioneringen på förekomsten av barn och knyta familjepensionen till barnen i stället för till de vuxna människorna. Allt detta skall, som sagt, prövas.

I dag är det fråga om huruvida riksdagen nu skall begära att detta avsnitt behandlas med förtur. Vi vet att pensionsförsäkringskommittén börjar diskutera denna fråga vid ett sammanträde i nästa vecka och att sekreteriatet redan har förberett detta sammanträde med inhämtande av visst material — vi hörde ju av fru Ekroth att hon fått uppgift om att man håller på att utarbeta underlag för en diskussion om just denna detalj. Därför anser andra lagutskottet inte att riksdagen har anledning att nu begära en särskild förtur. Det brukar inte vara så att riksdagen, när en fråga är föremål för behandling i en instans, begär ytterligare förtur. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det glädjer mig att fröken Sandell håller med om att vi har mycket att göra i fråga om jämlikhetsproblemen i vårt land. Hon utvidgar fältet i debatten till att gälla även andra områden än andra lagutskottets utlåtande nr 10. Det finns många andra områden där man bör vidtaga åtgärder, men i dag har vi att hålla oss till detta. Fröken Sandell säger också att ingen har förnekat att det icke är en god lösning vi har i dagens läge, och det förvånar mig då verkligen att man under alla dessa år, sedan bestämmelserna kommit till, inte har kunnat få någon ändring i detta avseende, trots de många påstötningar som har gjorts. Fröken Sandell drog också upp de ekonomiska aspekterna i sammanhanget. Jag vill gärna medge att de är mycket betydelsefulla, men jag vill också framhålla att detta är en principfråga av högsta rang, vilken kanske många gånger har lika stor betydelse som den ekonomiska frågan. Herr talman! Jag ber att få vidhålla mitt yrkande.

Herr talman! Jag lovar att jag inte skall bemöta fröken Sandell på alla de punkter hon drog upp. Jag skall bara säga att detta är ingen stridsfråga från vår sida — långt därifrån. Det är en fråga som har betydligt djupare innebörd för oss som år efter år strävar efter att få en rättelse på denna punkt. Det är kort och gott enbart en rättvisefråga. Jag tror att fröken Sandell själv sade att det på sätt och vis låg orättvisa i det beslut som fattades 1960 — ett beslut som vi alla var delaktiga i. Sedan tar fröken Sandell upp en mångfald andra spörsmål och jämför änkorna med andra grupper med försörjningssvårigheter, t.ex. handikappade m.fl. Och visst kan man göra det. Vi kan utvidga den här debatten hur långt som helst, men här gäller det dock en begränsad grupp människor som vid ett visst tillfälle genom ett riksdagsbeslut försattes i en betydligt ogynnsammare ställning än de som råkade bli änkor efter den 1 juli 1960. Det är om den gruppen vi talar, och då tycker jag inte vi skall utvidga debatten hur långt som helst. Fröken Sandell nämnde att vi från vårt håll 1960 hade begärt att även de »nya» fallen skulle bli inkomstprövade. Jag kommer inte ihåg det för ögonblicket, men jag betvivlar inte riktigheten av fröken Sandells påstående. Jag skulle emellertid vilja säga att om vi framställde en sådan begäran var det mera logiskt och mera rättvist att alla änkepensioner skulle vara underkastade inkomstprövning än att man gjorde en uppdelning på sätt som skedde. Jag har utomordentligt svårt att förstå att man behöver se detta problem i ett större sammanhang. De tilläggsdirektiv som pensionsförsäkringskommitten har fått spänner ju över ett enormt fält. Varför kan man då inte ta upp denna förhållandevis lilla fråga till tidigare behandling med syfte att söka avskaffa inkomstprövningen för de övergångsänkor, som ännu finns kvar och som inte har uppnått 67 års ålder? Det är ofattbart att en sådan liten fråga som den nu begärda förturen skall vara så oändligt svår att få igenom. Jag är, uppriktigt sagt, ledsen över att fröken Sandell inte kan dela min uppfattning på den punkten.

Herr talman! Jag måste nog fortsätta att göra fröken Wetterström ledsen, ty jag anser liksom majoriteten i utskottet att när man vet, att pensionsförsäkringskommittén i nästa vecka just börjar diskutera de äldre änkornas situation, så är det inte riktigt att riksdagen begär förtur. Det skulle väl se ganska egendomligt ut. Fröken Wetterström säger att det rör sig om en begränsad grupp. För 1969 beräknar man att det är 27 000 änkor som är s.k. övergångsfall. Gruppen är alltså inte så begränsad. Det är ju pensionsförsäkringskommittén som nu har att ta ställning till kostnaderna. Kommittén har att väga dessa änkors situation tillsammans med de andra kraven på pension: till änklingar, till frånskilda kvinnor m.fl. I denna som i många andra frågor som vi har diskuterat måste man naturligtvis rätta sig efter vad man har råd till. Sedan vill jag säga till fröken Wetterström att jag inte har sagt att det var ett orättvist beslut som fattades 1960. Men jag har påpekat att om man skall tala om orättvisa och om mindre jämlikhet skall man också sätta änkorna i relation till andra grupper som är i samma situation. Vad jag närmast vänder mig emot är att vi är kvar i ett gammalt tänkande som innebär att en kvinna bara därför att hon en gång har ingått äktenskap skall vara prioriterad för samhällets hjälp. Jag tror att vi har kommit in i en ny tid med ett nytt tänkande, där man ser mera realistiskt på kvinnornas situation.

Herr talman! Fröken Sandell poängterar igen att pensionsförsäkringskommittén har för avsikt att ta itu med detta spörsmål i nästa vecka. Om jag inte helt missminner mig talade herr Gustavsson i Alvesta i november månad i fjol om att kommittén då hade ägnat tre dagar åt denna fråga. Vad är det som säger oss att en utredning konsekvent håller på med samma fråga fortlöpande hela tiden? Det finns ingen garanti för att resultatet av en detaljfråga skall komma fram snabbare om inte regeringen ålägger utredningen att behandla den med förtur. Det gäller en begränsad grupp, och fröken Sandell återger det antal jag nämnde och säger att det kostar pengar. Ja, det kostar pengar, och anledningen till att man 1960 inte ansåg sig kunna slopa inkomstprövningen över hela linjen var att det kostade för mycket. Nu har antalet änkor reducerats, och, som jag sade förut, det blir billigare ju längre man väntar. Men rättvist är det inte! Slutligen: fröken Sandell talar om att vi kommit in i ett annat tänkande; vi bedömer inte längre änkorna som en grupp som skall försörjas. Nej, det är riktigt, och det är en utveckling som enligt min uppfattning är sund och riktig. Men den grupp vi talar om och som vi fattade beslut om 1960, då vi inte hade den uppfattning som vi har i dag, skall inte särbehandlas och stå i strykklass.

Herr talman! Då jag också tillhör motionärerna men har en något annan syn på denna fråga än de föregående talarna, vill jag säga några ord. Fröken Sandell sade att vi har en annan syn på äktenskapet än vad vi hade tidigare, och det är nog riktigt. Men de änkor som vi talar om här i dag är just sådana som såg på äktenskapet och fortfarande ser på det som en, om inte precis försörjningsinstitution så dock något liknande, ty då de gifte sig var det inte så vanligt att kvinnorna gick ut på arbetsmarknaden. Orsaken till att jag tar kammarens tid i anspråk, herr talman, är att jag i den sista raden i reservationen, där det heter att »nuvarande inkomstprövning avskaffas» inte läser in det som fröken Wetterström säger, nämligen att vi skall ta bort hela inkomstprövningen, ty det är så som man säger, att det kostar 85 miljoner kronor. De övergångsänkor som jag närmast tänker på är de som fått ta ett dåligt betalt jobb på grund av att de inte haft någon som helst utbildning och som därför kanske tjänar 5 000—56 000 kronor om året och strax får sin pension reducerad. Det är möjligt att de som har 2 000 kronor i kommunalt bostadstillägg går fria vid det tillfället, men jag har intrycket att de flesta kommuner har betydligt lägre kommunala bostadstillägg och att reduceringen sätter in redan vid cirka 3 500 å 4 000 kronor. Om vi då inte har råd att avskaffa hela denna inkomstprövning anser jag att en fortsättning på den väg som vi slagit in på genom att vi infört tredjedelsregeln för hela det överskjutande beloppet är något som man kan fortsätta med. Det är detta som jag tycker att man under alla förhållanden skulle kunna få utrett ganska snabbt, så att man skulle kunna åstadkomma en förbättring för den kategori som har det absolut sämst i detta samhälle.

Om det är så att man kan läsa in i reservationen att en uppmjukning av den nuvarande inkomstprövningen bör ske, kommer jag att stödja reservationen.
Herr talman! Jag begärde ordet för att helt kort säga att jag i mångt och mycket kan instämma i de synpunkter som fröken Sandell tidigare framfört. Jag tycker också att det är fel att betrakta en kvinna som ingår äktenskap som ett presumtivt socialhjälpsfall. Jag anser att man bör ha en lagstiftning som strävar efter att varje vuxen människa skall kunna tjäna in sina egna sociala förmåner och inte vara beroende av en make för sin framtida försörjning. Man bör satsa på att ge förmåner till barn och inte till vuxna. Jag vill erinra om att jag redan år 1964 i en motion i riksdagen förde fram dessa synpunkter. Det förefaller nu som om de hade trängt igenom, och jag hörde att det också inom socialdemokratiska partiet finns företrädare för dessa tongångar, vilket är glädjande. När reformen av änkepensioneringen genomfördes, föreslog jag i den motion, som fröken Sandell talade om, en inkomstprövad änkepension i stället för de generella pensionsförmånerna. Jag beklagar att inte riksdagen gick på en sådan linje. Det hade varit logiskt. Jag förmodar att fröken Sandell då röstade med majoriteten och alltså för en icke inkomstprövad pension. Har man gjort ett sådant ställningstagande då, kan jag inte förstå varför man inte skall vara konsekvent och tycka att alla änkor, vare sig de blivit änkor före eller efter år 1960, skall komma i åtnjutande av dessa förmåner. Det är bara det som vi ifrån moderata samlingspartiet som står bakom reservationen har avsett.
Herr talman! Jag vill bara till fru Kristensson säga att jag visst tycker att det är fullkomligt logiskt av moderata samlingspartiet att följa den här linjen. När man då yrkade på en inkomstprövning av pensionen för dem som blivit änkor efter år 1960 men riksdagen beslutade att inkomstprövningen skulle tas bort inom folkpensionssystemet, är det fullkomligt logiskt att inta den ståndpunkt som ni gör i dag. Till herr Fagerlund vill jag säga att jag hoppas att pensionsförsäkringskommittén läser protokollet och tar del av de synpunkter som kommit fram. Jag anser att vi i dag har att ta ställning till det krav som ställts om att riksdagen skall begära förtur för en utredning beträffande änkepension för dem, vilkas män avlidit före den 1 juli 1960. Andra lagutskottet anser, att det inte är lämpligt att begära sådan förtur när kommittén arbetar med detta ärende.
Herr talman! Vad jag sagt här ingår som ett led i sammanhanget. Den fråga jag vill ha prövad med förtur är om man kan uppmjuka de nuvarande inkomstreglerna och ge dem som tjänar 6 000 kronor möjlighet att behålla hela sin änkepension och därigenom få en inkomst på 12 000 å 13 000 kronor. Det är de änkorna som jag ömmar för och inte för dem som kanske har inkomster på 30 000 å 40 000 kronor. För dem anser jag inte att vi behöver begära någon förtursrätt.
Herr talman! Fröken Wetterström åberopade vad jag yttrade här före jul. Eftersom jag är ledamot av pensionsförsäkringskommittén, kan jag säga att vi har arbetat med frågan. Den 14 mars har kommittén ett nytt sammanträde, och riksförsäkringsverket har lovat att vi då skall få ett fullständigt material, som vi sedan kan diskutera vidare.

Herr talman! Med risk för att bli ansedd för att vara tjatig ber jag att än en gång få ta till orda ett litet ögonblick i det här ärendet. Eftersom det har gjorts bekant att pensionsförsäkringskommittén så snart som den 14 mars skall få möjlighet att titta på ärendet i dess helhet, vill jag skicka med en liten hälsning: Jag hoppas att kommittén i första hand ser över den s.k. femtonstegstrappan, som ju är den största orättvisan. Inkomstprövning är en sak för sig, men när jag har tagit till orda och besvärat kammaren så många gånger i den här frågan så har det inte varit främst för att få inkomstprövningen avskaffad utan för att ge dem möjlighet att få sin sak prövad som i dag inte har några utsikter därtill på grund av den här »trappan».

Herr talman! Utskottet avstyrker den motion som här skall behandlas, och jag kan på sätt och vis förstå att man är litet generad över att man på det sättet skall behöva avslå en motion. Man säger i utlåtandet att en liknande motion har väckts vid ett par tidigare tillfällen. Det är riktigt så till vida att motionen har väckts vid fyra tillfällen. Man säger vidare att motionerna inte föranlett någon åtgärd och att detta »berott bl.a. på invändningar från praktisk synpunkt mot de konkreta förslag till lösningar som motionärerna framlagt». Det är riktigt att vi i början kanske inte hade så välgrundade förslag till utformning av en varningsskylt att förslaget kunde godkännas som det var. Men vid ett senare tillfälle hemställde vi att riksdagen skulle uppdraga åt Kungl. Maj:t att ombesörja att en lämplig form utarbetades så att det verkligen gick att få till stånd en märkning. Denna gång har vi åter väckt en motion som vi faktiskt trodde skulle kunna tillstyrkas av utskottet. Vi har kunnat hänvisa till att stora utredningar har gjorts i Amerika där man har utformat en skylt som är synlig på 270 meters avstånd. Jag har en sådan skylt här och kan nu visa kammarens ledamöter hur den ser ut. Denna skylt har antagits genom lagstiftning i flera stater i Amerika. Jag har också i motionen erbjudit utskottet att få ta del av både de utredningar som gjorts genom vetenskapliga institutioner i samarbete med ett stort antal organisationer inom trafikområdet i Amerika och dessutom gällande lagförslag samt en identisk skylt. Utskottet har nöjt sig med att säga att motorredskapsutredningen har sin uppmärksamhet riktad på dessa frågor och har införskaffat vissa uppgifter från Amerika. Jag får väl tyda detta så att utskottet har förvissat sig om att motorredskapsutredningen verkligen har sett skylten, de utredningar som gjorts i Amerika och lagförslagen och vet i vil ka stater man har kunnat införa den. Om man inte kunnat förvissa sig om att utredningen fått del av detta material och ändå inte antar det erbjudande vi gjort att ställa materialet till utskottets förfogande, är jag förvånad över att utskottet skriver på sätt som skett. Jag skall inte yrka bifall till motionen denna gång, men om det inte nu sker någonting trots att man alltid tidigare sagt att motionärerna pekat på en mycket angelägen sak kommer jag att väcka en motion för femte gången. Någon gång måste väl i alla fall myndigheterna här i Sverige upphöra med att säga att motionärerna har fäst uppmärksamheten på ett mycket viktigt område men att man förutsätter att åtgärder skall vidtagas inom ramen för den trafikforskning och ytterligare utredning som skall ske. Vi skall väl inte behöva få flera onödiga olyckor, många med dödlig utgång, innan man verkligen gör någonting, när det nu har visat sig att problemet är så angeläget att man gjort stora utredningar och att man åstadkommit resultat och lagstiftning i andra länder. Sverige borde väl inte vara så u-landsbetonat på detta område utan kunna följa med åtminstone vad som sker i andra länder. Herr talman! Jag yrkar alltså inte bifall till motionen denna gång, men om inte något händer återkommer jag i frågan.
Herr talman! Jag kan försäkra herr Löfgren att utskottet fått alla de upplysningar som det här talats om — även beträffande skyltarna liksom också om herr Löfgrens benägenhet att komma och demonstrera. Men vi har räknat med att den nu sittande utredningen skall inhämta de upplysningar som kan lämnas och jag är alldeles övertygad om att den beaktar dem. Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till utskottets förslag.